Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att öka antalet arbetstillfällen inom turistnäringen med hänsyn till bl.a. den utveckling som avspeglas i inkvarteringsstatistiken samt utvecklingen av turistnettot. Enligt nyligen publicerade siffror från Sveriges turistråd omsätter turistnäringen ca 70 miljarder kronor per år. Därav utgör ca 10 miljarder internationellt resande till Sverige, ca 40 miljarder interregionalt resande inom Sverige och ca 20 miljarder närturism. Svenska turister spenderar ca 20 miljarder kronor utomlands. Som jämförelse kan nämnas att näringarna jord, skog och fiske omsluter ca 43,5 miljarder kronor. Det s.k. turistnettot i bytesbalansen uppvisade under år 1984 ett underskott på mer än 4,8 miljarder kronor. Under åren 1985 och 1986 försämrades turistnettot ytterligare, och underskottet var 1986 ca 9 miljarder kronor. Förändringen förklaras till stor del av ökat utlandsresande av svenskar. Andelen sysselsatta inom turistnäringen beräknas till ca 5 96 av samtliga förvärvsarbetande. Turistnäringen är därmed större än flera enskilda industribranscher. Turistnäringen sysselsätter t.ex. dubbelt så många som massaoch pappersindustrin. När det gäller framtiden är bedömningen att turismen i Sverige befinner sig iett skede med stora möjligheter till en positiv utveckling. Vi har genom våra unika förutsättningar i form av omväxlande natur, god miljö, väl utbyggd infrastruktur och stora kulturvärden m.m. goda möjligheter att tillgodose olika turistintressen. Internationella bedömningar visar att turistnäringen kommer att få en växande betydelse i framtiden. Enligt WTO växer turistkonsumtionen till ca 10 26 av världshandeln år 1995. Samtidigt finns det problem. Turistnäringen har i dag på många håll betydande lönsamhetsproblem, och detta hänger samman med den korta säsongen. Bäddkapaciteten utnyttjades under år 1986 bara till 33 90 för samtliga anläggningstyper. Ett annat problem är att turistnäringen som gemensamt näringsbegrepp är splittrad. Turistsektorn är småskalig och uppbyggd av en mängd branscher och anläggningar som var för sig har olika förutsättningar och intressen. Detta försvårar bl.a. marknadsföringen av turismen, som för att bli effektiv kräver samordnade insatser. Enligt min mening har Sverige goda förutsättningar som turistland. Vi bör kunna få både svenska och utländska turister att i större utsträckning turista i Sverige, och vi bör kunna få en större andel av den s.k. affärsturismen. Turistrådet inriktar sina ansträngningar på — att utveckla en ännu mera intressant Sverigeturism, — att öka kunskapen och kompetensen inom turistnäringen och — att genom intensifierad marknadsföring sälja Sverige som turistland både i Sverige och utomlands. Turistrådet har till regeringen överlämnat en särskild strukturplan om turism och rekreation i Sverige. I planen redovisas åtgärder för att öka turismen i Sverige och därmed sysselsättningen inom näringen. En bedömning av planen kommer att redovisas i budgetpropositionen. Regeringen har också nyligen beslutat om statligt stöd till Nordic Ski Center i Härjedalen. Vidare har en särskild förhandlare tillkallats för att för statens räkning överlägga med näringslivet om förutsättningar för statlig medverkan till turistprojekt på Gotland. Stöd till utvecklingen av turismen i Tärnaby/Hemavan övervägs för närvarande i regeringskansliet. Dessa åtgärder är andra exempel på insatser för att öka sysselsättningen i turistnäringen. Intensifierad och bättre samordnad marknadsföring samt fortsatta insatser för att utveckla turistnäringen kommer att ge fler arbetstillfällen inom turistnäringen.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Lönnqvist för svaret på min interpellation. Det är i långa stycken en utmärkt beskrivning av turistnäringens betydelse som en stor och viktig del av det svenska näringslivet. Jag utgår från att vi — det har vi diskuterat tidigare — har samma grundsyn, nämligen att näringen måste utvecklas för att vi skall kunna hänga med i konkurrensen. Som bekant hårdnar konkurrensen. Andra länders satsningar är betydande. Det förutsätter att vi satsar ordentligt också i vårt land. I svaret kommenteras underskottet i turistnettot. De siffrorna som anges i svaret är riktiga, men man kan gott tillägga att underskottet enligt offentlig statistik från 1987 ökade från 9 miljarder 10,9 miljarder. Det innebär att den negativa utvecklingen fortsätter. Flera viktiga marknader visar en nedgång, och andra marknader i vår närhet visar stagnation. Detta kommenteras över huvud taget inte i interpellationssvaret. Jag tycker att detta är en viktig fråga, som faktiskt ger signaler till regeringen vad man borde göra för att komma till rätta med problemet. Alltsedan riksdagsbeslutet om turistoch rekreationspolitiken m.m. har regeringen legat lågt och avvaktat med att ta ställning till turistrådets önskan om medel till offentliga satsningar när det gäller både närmarknader och andra viktiga marknader i Europa. Jag vill erinra om att de krav som centern framförde i årets motion om turism och som behandlades här i riksdagen under våren gick ut på en klart uttalad målsättning för turismens ökning. Det kravet är lika aktuellt i dag som tidigare. Vi har också här i riksdagen debatterat centerns förslag till satsningar på turismen. Vi var beredda att innevarande budgetår anslå 50 miljoner extra för ökad marknadsföring. Det är bara en liten del av vad turistrådet har begärt. Det är beklagligt att regeringen hela tiden bemött framställningarna från turistrådet med avvaktande besked. Av interpellationssvaret i dag framgår att regeringens bedömning av strukturplanen för turismen, som vi får återkomma till i annat sammanhang om vi skall kunna kommentera den i sin helhet, redovisas i budgetpropositionen i januari. Då får vi se om det innebär någon offensiv satsning, eller om det är likadant som tidigare år alltsedan propositionen om inriktningen av turistnäringen antogs, att det alltid saknas någonting för att kunna göra någon satsning. De satsningar som nu görs i Norrbotten enligt svaret är naturligtvis bra. Men det är bara punktinsatser, som inte kan leda till någon annan bedömning än att regeringen är alldeles för passiv i turistfrågorna. Vi har en gemensam förhoppning att de satsningar som görs ändå skall leda till en ökning av sysselsättningen. Men marknaden är splittrad, det finns många småföretag. Många lever naturligtvis med ytterst knappa marginaler. När det kommer nedgångar i turistströmmen är det säkert många som tvingas avveckla sina verksamheter. Det betyder — inte minst för ungdomar — ett avbräck i fråga om möjligheterna att få arbete. Jag kan inte helt dela den förhoppning som statsrådet ger uttryck för i slutet av svaret, att de satsningar som regeringen har gjort hittills leder till ökad sysselsättning.

Herr talman! Det är riktigt, Jan Hyttring, att vi har samma grundsyn när det gäller turismens betydelse som en viktig näring i vårt land. Vi har säkert också samma syn på behovet av att den kan utvecklas. Från regeringens sida har vi redan i anslutning till att turistpropositionen avlämnades år 1984 velat bygga utvecklingen av turismen på en samlad marknadsplan, ens.k. strukturplan. Vi har efterlyst den från turistrådet, och vi har nu fått en sådan. Därmed har vi fått det underlag som vi anser behövs för att kunna göra en bedömning av näringens utvecklingsmöjligheter. Jag tycker att det finns anledning -— vilket jag underströk i svaret — att se optimistiskt på turistnäringens utvecklingsmöjligheter. Jag har naturligtvis i dag ingen möjlighet att gå in på och kommentera hur satsningen kan komma att bli för kommande budgetår. Som Jan Hyttring själv sade är detta någonting som vi får återkomma till när budgetpropositionen har presenterats. Men vi har nu fått det underlag som vi har begärt för att kunna göra vår samlade bedömning. Jag vill upprepa att Sverige enligt min mening har förutsättningar att bli betydligt bättre som turistland. Vad det handlar om är att nu ta till vara de förutsättningarna. Det måste bygga på ett samarbete mellan samhälle och näringsliv, där näringen får ta sin del av utvecklingskostnaderna och samhället får ta sin. Vad det i stor utsträckning handlar om är att på ett bättre sätt än hittills marknadsföra Sverige som turistland både inåt och utåt. Jag hoppas som sagt att vi skall kunna finna former för att göra det gemensamt.

Herr talman! I tidigare riksdagsdebatter om turismens utveckling — vi har haft en varje år sedan regeringens proposition kom — har vi från centerns sida framfört synpunkten att det borde finnas en gemensam målsättning för turismens utveckling. En sådan saknas faktiskt i dag. Någon målsättning finns inte uttalad annat än i allmänna ordalag om vikten av att turismen ökar osv., och detta räcker inte, för att ge nödvändig stimulans till turistsektorn, så att den får de rätta signalerna för sin tillväxt. Inom turistsektorn måste man också kunna utgå ifrån att det finns en samstämd vilja bakom, inte minst från regeringens sida, om att utvecklingen skall ske på ett visst sätt. Jag vill sedan göra en kommentar till strukturplanen, som jag håller på att läsa in. Vad jag hittills har kunnat se är det inte någon heltäckande plan. Jag hoppas därför att inte endast den ligger till grund för regeringens bedömningar i budgetpropositionen. Stora delar av landet nämns över huvud taget inte i den strukturplanen. Man vill göra vissa punktsatsningar och satsa på vissa, mycket begränsade områden. Om detta skall vara en heltäckande plan kommer det att bli mycket dåligt med satsningar på turismen i stora delar av landet. Det kan väl ändå inte vara meningen, om vi har samma grundsyn i fråga om den viktiga roll som denna del av näringslivet spelar.
Herr talman! Detta är inte den enda plan som finns över turismens utveckling. Det finns en branschstudie utförd av industriverket, och det finns andra bedömningar, t.ex. de som gjordes inom ramen för arbetet med de s.k. primära rekreationsområdena. Naturligtvis måste man ta hänsyn till allt detta när bedömningar skall göras om turismen och dess utvecklingsmöjligheter. Men som jag tidigare sade får vi anledning att återkomma till allt detta när budgetpropositionen har presenterats.
Herr talman! Hon har vidare frågat om regeringen kommer att vidta några åtgärder om det visar sig att statligt anställda särbehandlas genom överflyttningen av deras sjukskrivningsärenden från försäkringskassan till arbetsgivarna. anställdas sjukfrånvaro gäller fr.o.m. den 1 januari 1985. Den innebär bl.a. att anställningsmyndigheten självständigt handlägger sjukfall för anställda med s.k. arbetsgivarinträde under de första 14 dagarna av varje sjukfall. Riksförsäkringsverket har genomfört en uppföljning av den förenklade administrationen av arbetsgivarinträdet. Detta skedde redan under juni månad 1985. Uppföljningen skedde genom besök på fyra lokalkontor hos försäkringskassorna i Stockholms län och Västerbottens län och redovisades i en särskild rapport. Uppföljningen visade bl.a. att rutinerna vid handläggning av arbetsskadeärenden och impulserna till rehabilitering inte fungerade lika bra för personer med arbetsgivarinträde som för övriga. Vissa problem med läkarintygshanteringen redovisades också, dock inte av det slag som Försäkringsanställdas förbund fått fram i sin enkät. Uppföljningsrapporten delgavs statens arbetsmarknadsnämnd och statens arbetsgivarverk samt ett flertal andra myndigheter. Revisionsenheterna vid försäkringskassorna i Stockholms län och Kalmar län granskade under år 1985 resp. år 1986 handläggningen av arbetsgivarinträdet. Vissa brister i rutinerna redovisades i revisionsrapporterna, dock inte av det slag som uppgivits i den nämnda enkätundersökningen. De statligt anställda har genom sitt sjuklönesystem alltid haft en särställning inom sjukförsäkringsområdet. Ansvaret för bl.a. rehabiliteringsfrågor ligger både på försäkringskassan och på anställningsmyndigheten. Så var fallet även före år 1985. Hösten 1984 genomförde SAMN och riksförsäkringsverket tillsammans en serie konferenser för rehabiliteringsansvariga på statliga myndigheter och representanter för varje försäkringskassa för att utveckla samarbetet i rehabiliteringsärendena. Därefter har varje försäkringskassa haft ansvar för att etablera ett fungerade samarbete med de statliga arbetsgivarna i regionen. Den förenklade administration av arbetsgivarinträdet som infördes år 1985 innebar inte att försäkringskassorna lämnade det övergripande ansvaret för försäkringsfrågorna för de korta sjukfallen hos statligt anställda. Kassorna gavs en stödjande och rådgivande roll för myndigheternas hantering av dessa sjukfall och gavs samtidigt entydigt ansvaret för handläggningen av sjukfall som varar längre än 14 dagar. Det ankommer på riksförsäkringsverket att följa upp effekterna av den förändrade administrationen också i fortsättningen och vidta de åtgärder som kan anses behövliga för att komma till rätta med problem som finns och som kan uppstå i framtiden.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. När administrationen av de s.k. A-inträdena ändrades 1985 framförde vpk farhågor för att statsanställda på så sätt kunde komma att särbehandlas och då i en mycket negativ betydelse. Vi i vpk ansåg också att arbetsminskningen för kassorna inte skulle motsvara de 220 årsarbetare som samtidigt togs bort från kassorna. Tyvärr verkar det nu som om våra farhågor besannats. Försäkringsanställdas förbund har i en enkätundersökning vid 51 lokalkontor redovisat personalens uppfattning om A-inträdeshandläggningen. Uppgifterna är mycket samstämmiga. Vad personalen främst pekar på är att arbetsgivarna ofta inte alls bedömer sjukpenningrätten. När försäkringskassan får ta över ärendet efter 14 dagars sjukskrivning händer det att diagnos saknas på läkarintyget. Utan diagnos kan man inte enligt de regler som gäller i sjukförsäkringen bedöma och fastställa rätten till sjukpenning. Det är ju så att säga sjukdomen som avgör om man skall ha sjukpenning eller inte. Vid upprepade korta sjukdomsfall finns det möjlighet att förelägga om läkarintyg redan från första dagen. Avsikten med det systemet är inte att kontrollera den enskilde utan att tidigt upptäcka behov av förstärkta insatser i rehabiliteringssyfte. Men när arbetsgivaren sköter handläggningen finns det risk för att dessa från-första-dagen-intygen blir ett rent kontrollinstrument. Det har också enligt den nämnda enkäten förekommit att myndighet motiverat ett läkarintygsföreläggande med att den anställde varit borta för mycket från jobbet. Enkätsvaren visar också att det är troligt att många arbetsskador inte uppmärksammas av arbetsgivarnas handläggare, något som bl.a. har betydelse för arbetsskadestatistiken och för hur stor sjukersättning som skall utgå. Socialministern hänvisar i sitt svar till en uppföljning som riksförsäkringsverket genomförde 1985. Denna uppföljning skedde genom besök på fyra lokalkontor. Dessa besök visade att rutinerna vid handläggning av arbetsskadeärenden och impulserna till rehabilitering inte fungerade lika bra för statsanställda som för övriga. Socialministern nämner också att vissa problem med hanteringen av läkarintygen redovisades. Nu tycker jag inte att man kan kalla besök på fyra lokalkontor för uppföljning. Möjligtvis är det fråga om en stickprovskontroll. Dessutom har varken riksförsäkringsverket eller revisionsenheterna undersökt själva tillämpningen av försäkringen. Vad de har tittat på är de tekniska rutinerna i handläggningen och vid överföringen av sjukfallen till försäkringskassan. Socialministern hänvisar också till att försäkringskassorna fortfarande har det övergripande ansvaret för försäkringsfrågorna även för statligt anställda. Men för att detta övergripande ansvar skall få någon mening i praktiken måste arbetsgivarna ta kontakt med försäkringskassan och be om råd och hjälp under den första tiden när ärendet handläggs av arbetsgivaren. Men så sker aldrig — detta gör inte de statliga arbetsgivarna. Och försäkringskassan kaninte ta den kontakten, eftersom man där inte vet någonting förrän det har gått 14 dagar av sjukskrivningstiden. Visar inte de uppgifter som framkommit genom Försäkringsanställdas förbund på behovet av en utvärdering av tillämpningen av försäkringen för statsanställda? Om man gör en sådan utvärdering, anser vi att riksförsäkringsverket då också bör undersöka hur arbetsgivaren handlägger sjukfallen under de första 14 dagarna. Det finns också enligt vår mening skäl att undersöka om den förändrade administrationen verkligen har inneburit de besparingar som angavs i propositionen. en sådan utvärdering som jag har efterlyst i min interpellation kan komma under det närmaste året.

Herr talman! Med hänvisning till en uppvaktning som gjordes i december förra året hos dåvarande justitieministern om en utökning av personalresurserna för polismyndigheten i Kungälv har Kenth Skårvik ställt följande frågor till mig: 1. Har ärendet behandlats i departementet efter uppvaktningen? 2. Vad har man för lösning att föreslå? 3. Kan justitieministern tänka sig att föreslå fler polistjänster till Kungälvs polisdistrikt, så att arbetsglädjen i polisdistriktet kan komma tillbaka samt att människorna som bor i dessa kommuner kan känna sig trygga igen? Jag kan lämna Kenth Skårvik följande information. I maj 1986 fick rikspolisstyrelsen uppdrag att se över fördelningen av polistjänster mellan polisdistrikten och att lämna förslag till eventuella omfördelningar mellan distrikten. Uppdraget lämnades mot bakgrund av vissa analyser som hade utförts inom justitiedepartementet. Dessa visade att det fanns klara skillnader mellan distrikten i fråga om arbetsbelastning och resurstillgång. Rikspolisstyrelsen redovisade sitt uppdrag i februari i år. Enligt styrelsen borde sammanlagt 337 tjänster omfördelas från mindre arbetsbelastade till mer arbetsbelastade distrikt. Styrelsen grundade sitt förslag på ett omfattande statistiskt material. Enligt styrelsens förslag borde Kungälvs polisdistrikt inte tillföras några nya tjänster utan i stället lämna ifrån sig två tjänster. Regeringen har genom att placera ut nyinrättade polistjänster i de mest arbetsbelastade distrikten i år uppnått de resultat som rikspolisstyrelsen föreslagit. Arbetsbelastningen har jämnats ut utan att något enda polisdistrikt behövt lämna ifrån sig några tjänster. Regeringen har inte sett några skäl att gå ifrån rikspolisstyrelsens bedömningar om resurstillgång och arbetsbelastning vid de myndigheter som haft största behovet av resurser. Detta innebär alltså att Kungälvs polisdistrikt inte har tillförts några nya tjänster. Å andra sidan har distriktet inte heller, som rikspolisstyrelsen föreslog, behövt lämna ifrån sig några tjänster. Den hemställan om att öka personalresurserna för polisen i Kungälv som gjordes vid den förut nämnda uppvaktningen har övervägts i det sammanhang som jag nu har nämnt. Ärendet avgjordes formellt i samband med att Jag utgår från att de uppgifter om sjukfrånvaro och vakanser vid polismyndigheten i Kungälv som Kenth Skårvik har lämnat i interpellationen är kända för länsstyrelsen. Denna har i egenskap av regionalt polisorgan befogenhet att besluta om polisförstärkning. Länsstyrelsen får också vid behov fördela om polisresurserna i länet. Regeringen har också den 18 juni i år gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att aktualisera och till regeringen överlämna ett fördjupat underlag i fråga om omfördelning av polistjänster. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 mars 1988.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, vilket dock inte visar på någon som helst vilja att hjälpa ett mycket arbetstyngt polisdistrikt. Givetvis är man i Kungälvs polisdistrikt glad över att man har fått behålla de två tjänster som man egentligen skulle mista. Jag förstår att någon direkt behandling av själva ärendet inte har skett i justitiedepartementet, utan man har följt givna rekommendationer. Vidare är det skrämmande att man kan säga att Kungälvs polisdistrikt är ett mindre arbetsbelastat distrikt. Det tyder på att man inte har mycket vetskap om hur det fungerar i verkligheten i Kungälvsdistriktet. Det var den 17 december 1986 som frågan aktualiserades vid en uppvaktning från Kungälvspolisen med representanter för de berörda kommunerna samt för riksdagen hos dåvarande justitieministern Sten Wickbom. Polisdistriktet består av de fyra kommunerna Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn; samtliga expansiva och med en ständigt ökande befolkning. Dessa kommuners befolkning ökade från 64 085 invånare år 1974 till 74 151 år 1986, dvs. med över 10 000 eller 16 96 under en tioårsperiod. Enligt den skrivelse som överlämnades till justitieministern vid uppvaktningen fick distriktet viss förstärkning i slutet av 60-talet och i början av 70-talet, men denna personalresursnivå stod inte på något sätt i förhållande till samhällsutvecklingen och en ständigt ökande brottslighet. Det sägs också att polismyndigheten under den senaste tioårsperioden har tillförts endast en polismanstjänst. Brottsligheten i Kungälvsdistriktet har under en följd av år varit mycket alarmerande. Antalet kriminalbrott har bl.a. ökat med över 40 96 under den senaste tioårsperioden, och utvecklingen har inte vid något tillfälle visat en nedåtgående trend. Givetvis betyder närheten till Göteborg oerhört mycket, och det påverkar brottsutvecklingen i distriktet. Man har under de senaste åren lagt märke till en ökad påhälsning av stöldligor från Göteborg, som specialiserar sig på bilstölder, inbrott i bilar och affärsinbrott. Allt detta skall utredas och omhändertas. Det går också snabbt att konstatera att den yttre polisiära verksamheten inte är tillfredsställande, varken från polisens eller befolkningens synpunkt, på grund av bristfälliga personella och ekonomiska resurser. Personaltillgången medger i många fall att endast en polispatrull finns tillgänglig i distriktet, trots den ytvidd som distriktet omfattar. Under nattetid, när brottsverksamheten är som störst, finns det i stort sett aldrig mer än en polispatrull. Kungälvs polisdistrikt är också ett distrikt som har en särskilt arbetsam sommarperiod,med många turister och vad detta i vissa fall kan föra med sig i arbetsbelastning. Dessa effekter är också kvardröjande under stora delar av det efterföljande året. Nämnas kan sådana tillfällen som demonstrationerna vid igångsättandet av arbetet på den nya motorvägen, vilka distriktet allra senast fick ta hand om. Givetvis fick man hjälp av länspolisen, men utredningsarbetet återstår. Detta utgjordes vid mitt besök hos polisen den 3 november av ca 550 ärenden, som skall behandlas med samma personalre Surs. Både länsstyrelsen och länspolisen känner väl till förhållandet vid polismyndigheten i Kungälvsdistriktet. Länsstyrelsen påpekar också det prekära förhållandet i sitt remissyttrande till rikspolisstyrelsen i samband med översynen 1986. Länspolisen gör säkert sitt yttersta för att hjälpa det berörda distriktet under speciellt besvärliga perioder, t.ex. sommartid och tillfällen som de förut nämnda demonstrationerna. Justitieministern är också helt medveten om att distrikt, som har speciellt många sjukskrivningar eller ledigheter av andra slag, inte bara kan gå till arbetsförmedlingen och få vikarier — det måste i så fall finnas någon form av personalreserv att tillgå. Jag förstår också att situationen är svår på många ställen, men det gör inte läget bättre för det berörda distriktet. — Det borde ju föranleda en helt annan syn på polisutbildningen och polisens framtid. Det är bra att regeringen ånyo har gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att aktualisera en ny översyn av polisresurserna. Kan då justitieministern tänka sig en positivare syn när det gäller att även polisdistrikt runt andra storstäder än Stockholm kan behöva förstärkning? Fördelningen till distriktet runt Göteborg vid den senaste översynen var skrämmande liten. Det finns tyvärr avancerad brottslighet även i denna del av vårt avlånga land. Anser justitieministern fortfarande att Kungälvs polisdistrikt är ett mindre arbetsbelastat distrikt?

Herr talman! Jag är medveten om att polisen på många orter i vårt land har en besvärlig arbetssituation, och det är en fråga som har varit föremål för rätt mycket debatt under senare tid. Regeringen har också i år beslutat, förutom om en förändring av antalet polistjänster, som jag har redovisat i interpellationssvaret, också om en utökning av antalet aspiranter. Detta leder inte omedelbart till att fler poliser sätts i arbete, men det kommer att innebära en viktig hjälp på sikt. Jag är av den uppfattningen att också de organisatoriska formerna för polisens arbete behöver diskuteras. Man bör kunna diskutera i vilken utsträckning olika arbetsuppgifter kan utföras av annan personal än den som har en direkt polisutbildning. Det är min avsikt att försöka steg för steg medverka till och stimulera till en arbetsfördelning som underlättar och effektiviserar polisens verksamhet. Det måste självfallet gälla i alla distrikt. Frågan om hur arbetsbelastade distrikten är handlar om jämförelser mellan olika distrikt. Det är i det sammanhanget som Kungälvs polisdistrikt har betraktats som ett mindre arbetsbelastat distrikt. Det betyder inte att enskilda poliser och allmänheten inte upplever situationen som besvärande. Det är en annan sak. Men det råder inget tvivel om att den som är bäst skickad att göra en bedömning av hur resurserna lämpligen skall vara fördelade över landet mellan olika polisdistrikt är rikspolisstyrelsen, självfallet efter hörande av de lokala och regionala myndigheterna. Jag menar i varje fall att det är klokt av oss i departementet att lyssna på de uppfattningar rikspolisstyrelsen har om fördelningen. Det var också glädjande att vi kunde göra det och samtidigt reda upp situationen på sådant sätt att den minskning av antalet polistjänster som var förutskickad inte behövde genomföras. Självfallet kan fördelningen aldrig vara statisk, utan man måste följa utvecklingen och vara beredd att göra omfördelningar. Med detta anser jag mig, så långt det är möjligt för mig i dag, ha besvarat Kenth Skårviks frågor.